Herr talman! Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag delar bedömningen att det behövs ytterligare regelförenklingar för att komma till rätta med bostadssituationen och i så fall vilka. Ewa Thalén Finné har vidare frågat mig om jag och regeringen kommer att ta initiativ till några regelförändringar i närtid för att snabba på byggprocesserna och riva hinder för byggande. Regeringen har tagit en rad beslut för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder. Vi har förkortat överklagandeprocessen, lagt fram en ny bullerförordning, satsat på energieffektiva och klimatsmarta hyresfastigheter och inlett den största bostadssatsningen på över 20 år. Redan i år förväntas bostadsbyggandet vara det högsta sedan början av 1990talet. Regeringens ambition är att fortsätta driva på för förenklade byggregler för att snabba upp byggprocesserna. Det är i grunden samma bestämmelser i plan och bygglagen som används oavsett om planprocessen tar ett halvår eller om den tar åtta år. Om och när det byggs beror i hög utsträckning på politisk vilja. Exempelvis byggs det fyra gånger mer per capita i Sundbybergs kommun jämfört med i Danderyds kommun. En av orsakerna till att planprocessen ibland tar lång tid är att lagen tillämpas på ett ineffektivt sätt. När planprocessen tar lång tid beror det ofta på att det finns många motstående intressen. Ett sätt att förenkla och snabba upp planarbetet är därför att tydliggöra hur reglerna i plan och bygglagen ska tillämpas. Ett konkret exempel på detta är att regeringen har gett Boverket i uppdrag att utarbeta en vägledning avseende hur kommuner och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose plan och bygglagens krav på att bebyggelsen ska utformas så att den inte blir olämplig i förhållande till människors hälsa, säkerhet, risken för olyckor med mera. Andra konkreta åtgärder som är under beredning är förslagen från Bostadsplaneringskommittén och Planprocessutredningen. Enligt Boverkets prognos påbörjades 48 000 bostäder år 2015, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år, och år 2016 påbörjas runt 53 500 bostäder. Även om bostadsbyggandet ökar snabbt är nivåerna inte tillräckliga för att motsvara befolkningsökningen. Det finns därför ett behov av att söka politiska överenskommelser om hur bostadsbyggandet kan etableras på en långsiktigt högre nivå. Regeringen har därför tagit initiativ till breda politiska samtal med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om hur vi ökar byggtakten. Inom ramen för dessa samtal kommer en rad konkreta förslag att diskuteras, bland annat regelförenklingar och regelförändringar för att snabba upp byggprocesserna. Det vore fel av mig att föregå dessa samtal genom att redan nu slå fast vilka konkreta åtgärder som bör genomföras. Jag har stora förhoppningar på att samtalen ska leda fram till en överenskommelse om konkreta åtgärder. Med en sådan överenskommelse som grund bör det vara möjligt att åstadkomma verkningsfulla reformer i regelverket och därmed skapa hållbara förutsättningar för att öka bostadsbyggandet långsiktigt.

Herr talman! Jag börjar med att tacka statsrådet för svaret. Tyvärr blir jag lite ledsen. Vi befinner oss i en situation och i en tid då vi har gått från en bostadsbrist till en bostadskris, och jag tycker att regeringens förslag saknas. Av svaret kan jag utläsa att statsrådet slår sig lite för bröstet och säger att man har lagt fram en rad förslag. Jag konstaterar att det är två förslag som har kommit till denna kammare. Det tycker jag inte känns tillräckligt. Som vän av ordning kan man känna att vi ska sitta i samtal och diskutera förslag. Men det vore så mycket lättare att diskutera förslag om vi faktiskt vände och vred på olika förslag. Moderaterna har presenterat över 20 olika förslag för att förenkla och snabba på processen för att få den byggklara mark som många efterfrågar. Egentligen säger alla aktörer att det största hindret för att fler bostäder ska kunna byggas handlar om att få fram mer byggklar mark. Statsrådet säger i sitt svar att man har gett Boverket i uppdrag att tydliggöra tillämpningen av regelverket. De må vara bra. Men jag tycker att det är mer bekymmersamt att man inte också kan lyfta blicken och se att en del regelverk onekligen hindrar bostadsbyggande. Här i Stockholm finns det över 30 olika hinder för att bygga. De ligger på varandra. Det handlar om allt från diken till kulturmiljöer. Jag säger inte att allt sådant ska tas bort. Men om vi seriöst kunde sätta oss ned, eller rättare sagt debattera detta i kammaren, och vända och vrida på vad som är väsentligt och vad som inte är väsentligt vore det bra. Att vi inte ska äventyra hälsa och säkerhet är en självklarhet, och det är knappast någonting som vi behöver diskutera. Men jag saknar konkreta förslag, och jag saknar en konkret vilja att hitta förslagen till regelförenklingar och att diskutera dem för att man ska få fram denna byggklara mark. Jag tycker att vi måste ha ett fokus på regelförenklingar och mer byggklar mark just för att fler ska kunna få sin första bostad. I dessa tider saknar jag konkreta förslag. Det var därför jag ställde denna interpellation. När jag tittar i propositionsförteckningen finns det en proposition från bostadsministern upptagen i den, och den ska inte ens komma under denna termin utan i september. Jag känner mig mer stressad än så. Jag är beredd att komma överens om mycket långtgående regelförenklingar. Men jag skulle vilja höra vad statsrådet har för idéer när det gäller just dessa frågor.

Herr talman! Nu har vi läst och hört Mehmet Kaplans svar på Ewa Thalén Finnés fråga om han delar bedömningen att det behövs mer regelförenklingar för att komma till rätta med bostadssituationen och i så fall vilka. Några konkreta förslag på regelförenklingar hörde vi inte talas om. Han svarade inte heller på den enkla ja eller nejfrågan. Han konstaterade i stället att det byggs mer än det byggts sedan 1990-talet. Efter åtta år av sammanhängande alliansstyre har denna avgörande vändning skett. Det vore snyggt om den ansvarige ministern kunde erkänna att just detta skedde långt före hans eget tillträde och att den sittande regeringens politik inte på något sätt har bidragit till detta glädjande resultat. Den historiska satsningen på bostäder sedan 20 år har vi ännu inte sett genomföras. Det finns en avisering om bostadssubventioner. Men det finns inget regelverk, och det finns inte heller någon politisk avsikt om att dessa investeringsstöd ska komma dem till del som mest av allt behöver en bostad för att de är fattigast och står långt utanför bostadsmarknaden. Som vi borde känna till vid det här laget finns det inte heller någon önskan från byggföretagen att få betalt för att bygga. Det talas om 700 000 fler bostäder de närmaste tio åren. Vi behöver då verkningsfulla och långsiktiga reformer och inte bara regelförenklingar på marginalen. Vi behöver verkliga incitament för att göra mark attraktiv att bygga på och öka rörligheten med hjälp av skattepolitiken men också med hjälp av en reformering av hyressättningen. Vi kan konstatera att de regelförenklingar som hittills har genomförts är resultatet av Alliansens utredningar - ibland kritiserade - som nu kommer i form av väl förberedda och fullt genomförbara förslag. Det är glädjande. Men skillnaden är att det är för sent; det är halvmesyrer och helt otillräckligt. Just bullerregler och instansordningen för överklaganden är två sådana exempel - för sent, för lite och inte tillräckligt. Den politiska viljan att bygga kommer om man ger möjligheter för kommuner att själva korta eller helt utelämna delar av planprocessen. Att kunna bygga strandnära, att kunna slopa kravet på detaljplan och låta byggföretagen själva ta fram planer när resurser och vilja saknas hos kommuner är några av Centerpartiets inspel till bostadssamtalen. Det behövs mer mark, och det behövs mer marknad för att få igång byggandet. Man ska kunna lita på att ett överklagande har sakliga skäl och att det också ska finnas utsikter att få rätt och att det inte bara görs för att okynnesöverklaga och fördröja. Vi kan utläsa i ministerns svar till Ewa Thalén Finné att det finns en antydan om att man borde pressa kommuner - Danderyd nämndes - att planera och ta fram bostäder enligt någon form av nyckeltalsfördelning. Om det saknas politisk vilja är det hos er i regeringen. I stället för att ta tag i de stora frågorna vill ni ömsom införa subventioner för att få fram bostäder, ömsom införa tvångsåtgärder mot kommuner. Centerpartiet värnar det kommunala självstyret och ansvaret för bostadsförsörjningen. Den kommun som vill hänga med i utvecklingen - få ett växande underlag, inte bara till platser i äldreomsorgen utan till förskola och skola, få tillgång till arbetskraft i de kommunala verksamheterna, få ett växande skatteunderlag och växande företag som kan rekrytera personal - tar detta ansvar utan pekpinnar och tvång. När jag är inne på saker som har att göra med rekrytering och växande företag vill jag säga att när 700 000 bostäder ska tas fram under kort tid kommer det att saknas kompetent arbetskraft. Med den överrock som Miljöpartiet försetts med, där varje tänkbar reform hindras av endera Byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästföreningen eller Vänsterpartiet, och med den nya praxis som regeringen har att själv kritisera de egna besluten vill jag ställa frågan till dig, miljöpartisten Mehmet Kaplan: Vilka är dina förslag på hur bostadsmarknaden kan förbättras och byggandet förenklas?

Herr talman! Jag tackar Ewa Thalén Finné och Ola Johansson som deltar i denna interpellationsdebatt. Ewa Thalén Finné använde ett mycket talande, nästan freudianskt, sätt att uttrycka sig här i talarstolen. Hon sa: Om vi seriöst kunde sätta oss ned. Det är precis det som vi har gjort, Ewa Thalén Finné. Det är precis det som vi håller på med. Regeringen har bjudit in till samtal - seriösa samtal - där Ewa Thalén Finné själv deltar tillsammans med sin kollega Ulf Kristersson, där Ola Johansson deltar tillsammans med sin kollega och där Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna också deltar. Det är seriösa samtal. Det är precis det som Ewa Thalén Finné faktiskt efterfrågar. Det var detta som pågick under hela förra året, då det ena oppositionspartiet efter det andra - de fyra borgerliga partierna - hela tiden sa att man å ena sidan tyckte att det som regeringen gjorde var för lite och för sent och å andra sidan tyckte att vi borde ha breda politiska överenskommelser. Vi är ju där precis nu, och jag är väldigt glad över att vi nu har de här samtalen. Dessutom är jag glad över att vi faktiskt jobbar skyndsamt. Detta är nämligen ingenting som ska dras i långbänk, utan vi har ett antal möten på oss då vi på ett konstruktivt sätt mejslar fram vad som kan fungera - tillsammans, för Sverige. Det gör vi för våra tätorter och för landsbygden. Det handlar om en bostadspolitik som faktiskt kan få effekt och som inte låser fast oss i de skyttegravar som under långa tider har präglat den bostadspolitiska debatten. När det gäller det Ola Johansson sa kan jag hålla med om att den förra, den förrförra och den förrförrförra regeringen faktiskt gjorde en hel del viktiga insatser på området. Jag kommer ihåg när jag tillträdde som riksdagsledamot 2006 och den förrförrförra regeringen Perssons riksdagsledamöter lyfte fram att regeringen Reinfeldt hade kommit till dukat bord och att det minsann bara var den socialdemokratiska regeringen, som avslutade sitt värv 2006, som hade byggt upp arbetet. Efter ett tag började man dock inordna sig under de regler och förordningar som finns när det gäller hur vi jobbar parlamentariskt, och man övergick då till att vara i opposition. Det är ungefär där vi är i dag. Ni är i opposition, och er ingång är naturligtvis att lyfta fram saker ni tycker borde göras bättre. Dessutom har ni nu en regering som lyssnar och har sagt att vi behöver sitta ned - som Ewa Thalén Finné säger, seriöst sätta oss ned - och faktiskt jobba på ett sådant sätt att det blir långsiktigt när det gäller bostadspolitiken. Den mår inte bra av hattande fram och tillbaka, och den tycker inte om det fyraåriga mandatperiodstänket. Den vill i stället ha långsiktighet. Det är det vi står för, och det är det vi kommer att fortsätta jobba med som metod. Målet är att vi ska investera i bostadsbyggandet och att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder. Jag kommer inte att upprepa det jag sa i mitt interpellationssvar även om det naturligtvis vore enkelt att läsa upp det igen. Det står där att vissa kommuner verkar bygga mer än andra - med samma regelverk.

Fru talman! Nu börjar det bli lite intressant ändå, tycker jag. Vi fick en inbjudan, och vi har nu suttit i ett möte, kan vi säga. Det jag tycker är väldigt fascinerande är att vi alltså inte ska kunna diskutera förslag. De förslag vi har diskuterat så här långt är ju ganska minimalistiska, och jag skulle ju vilja och önska att vi på ett seriöst sätt faktiskt kunde diskutera. Jag tycker att vi skulle kunna göra det också här. Men det var snarare så att vi när vi kom till mötet fick skäll för att vi hade bostadspolitiska debatter utanför. Det är ju möjligen en underlig aspekt på detta, för någonstans måste vi ju kunna diskutera viktiga politiska frågor. Eller ska det vara locket på i ett halvår? Fast vi hade ju inte ett halvår på oss, för det skulle vara klart i juni. Vi har inget intresse av att dra detta i långbänk. Som jag sa har vi lagt fram över 20 konkreta förslag på förbättringar av regelverk och förändringar av regelverk. Det handlar bland annat om att stärka en översiktsplanering och ta bort detaljplanekrav. Där får vi se om det kanske kommer någonting, men man skulle kunna fundera över att ta bort detaljplaner vid genomförandetidens slut. Det handlar om att ha initiativrätten. Det handlar om bygglovsbefriade åtgärder och om att införa typgodkända hus. Att minska överklagandeproblematiken, framför allt när det gäller sakägare, vore en viktig bit. Reformera strandskyddet så att det blir lättare att bygga utanför våra storstäder! Där är det oftast väldigt svårt att finansiera husbyggande i dag. Reformera systemet för naturreservat! Det kanske inte är rimligt att kommunerna gör naturreservat, utan det kanske är så att det ska vara staten som har ensamrätt på det. Riksintressesystemet känns väl väldigt angeläget att titta över, och inte åt det hållet Riksintresseutredningen gjorde. Den försvårade nämligen systemet, och i stället ska man förenkla och kanske ta bort delar. När det gäller byggreglerna behöver vi förenkla, inte utvärdera. Vad gäller bullerreglerna finns det ju en majoritet i riksdagen som ville gå längre än regeringen gjorde. Sedan borde vi titta mycket mer på att harmonisera byggregler med Norden, Tyskland och Baltikum för att få in fler som kan bygga. Kanske skulle vi ha samma energihushållningsregler i hela landet. Det finns alltså en hel karta med regler vi skulle kunna diskutera. Nej, vi blir säkert inte överens om allt, för det är inte så det funkar. Men det jag tycker är trist är att vi har ytterst få debatter med bostadsministern och att de, när vi väl har dem, handlar om att vi ska sitta ned. Man framför egentligen inga konkreta förslag, och jag tycker att det är olyckligt. Det är så mycket bättre att också i det offentliga vända och vrida på - och diskutera - regelverk. Jag upplever inte att det görs från regeringens sida.

Fru talman! När det gäller Boverkets uppdrag att se över hälsa, säkerhet och olyckor är det naturligtvis jättebra och viktigt. Men hur leder det till ökat byggande? Om det är det enda exemplet på hur vi ska få fram fler bostäder förstår jag att det är tomt i kistan. När det gäller att sitta ned och samtala gör vi ju det, men sittande kommer man ingenvart med. Spring i stället till riksdagen med de regelförenklingar vi redan har en majoritet för att genomföra! Då kommer ni ju att få igenom er politik. Det vi frågar efter nu är nya förslag. Det är inte kutym att gå ut och skvallra och tala om vad vi har talat om i våra samtal eller vilka pm vi har läst. Jag ska inte göra det, men vi behöver riktiga reformer. Vår ingång är att vi ska lyfta fram och föra in dem i samtalet, men vi får ju ingen respons. Vad är det för mening med att lyfta in saker när de inte kommer upp på bordet? Det är det vi saknar här. Det saknas besked till små och tätbebyggda kommuner om hur det blir med bullerreglerna, vilket vi har haft ett tillkännagivande om. Vi har faktiskt ett tillkännagivande från miljö och jordbruksutskottet som jag har uppmärksammat och som gäller strandskyddet. Det gäller en ytterligare översyn av strandskyddet som gör det enklare att bygga strandnära och göra mer mark attraktiv att bygga på. Vi behöver nämligen bygga i hela landet om vi ska klara detta. En minskning av bygglovsavgiften vid långa handläggningstider har vi ett tillkännagivande om, och vi har tillkännagivanden från riksdagen om åtgärder som underlättar att få fram studentbostäder. Detta har vi redan begärt att regeringen ska komma med, men det kommer ju ingenting. Jag instämmer i Ewa Thalén Finnés lista över vad som måste göras. Nyckeln till att få utväxling av nya bostäder är att vi har en rörlighet. Det kommer nämligen åtminstone indirekt att se till att människor som står utanför bostadsmarknaden kommer in, men då kanske inte i de nya och förhållandevis dyra bostäderna utan - genom flyttkedjor - i de äldre. För att få den önskade rörligheten behövs en översyn av skatteregler och hyressättningssystemet.

Fru talman! Jag vill tacka Ewa Thalén Finné för att hon tar upp frågan om hur vi får upp bostadsbyggandet. Jag tycker att det är otroligt fascinerande att lyssna på dessa två borgerliga bostadspolitiker som hade nio budgetår på sig att bygga bort bostadsbristen i Sverige men lyckades halvera bostadsbyggandet under sin period, trots att vi fick en väldigt stor befolkningsökning i början av 2006. Det var egentligen så det såg ut. Vi tror nu att det beror på flyktingarna, men det var 2006 som det blev en stor befolkningsökning i Sverige. Den borgerliga regeringen lyckades minska byggandet väldigt kraftigt därför att man tog bort bland annat investeringsstödet. Sedan har man lirkat med regelverken, och det har över huvud taget inte gett någon utdelning alls. Det tycker jag är oerhört fascinerande. Det jag nu hör från Moderaterna och Anna Kinberg Batra är att vi ska börja dela med varandra på kök och toaletter och rulla tillbaka tiden ett par decennier för att få fram bostäder. Det tror jag inte på. Jag vill vara väldigt tydlig med att Vänsterpartiet inte tycker att vi ska gå tillbaka till de gamla barnrikehusen. SKL tog fram en rapport för några månader sedan där man tittade på vad det finns för mark i kommunerna. SKL såg då att i bara 50 av Sveriges kommuner fanns det närmare 200 000 bostäder i färdiga detaljplaner. Det är bara att sätta spaden i marken. Sverige är ett väldigt glest land. Vi har rätt mycket mark, och på många håll är kommunerna bra på att ta fram den marken. Frågan som jag vill ställa till bostadsministern är: Hur ser vi till att denna mark blir bebyggd? Det är en så kallad lågt hängande frukt. Om man börjar bygga på den mark som redan finns hos bolagen kan man få upp volymerna kraftigt. I dag köper många bolag upp den här marken. Man ligger på den och hamstrar den. Det finns stora byggbolag som har tusentals och åter tusentals byggrätter bara i Stockholmsregionen som de inte bygger på, därför att de avvaktar en värdestegring på de bostadsrätter som de tänker bygga. Man ser till att bostadspriserna går upp och bygger när - som det heter - marknaden är mogen. Kommunerna borde få starkare verktyg för att motarbeta detta. Bostadspriserna är alldeles för höga i dag. Det är väldigt svårt för vanligt folk att över huvud taget komma in på bostadsmarknaden. Kommunerna måste få verktyg för att ta tillbaka den mark som inte bebyggs och som bolagen bara ligger på i spekulationssyfte. Vad vill regeringen göra åt detta? Om man har kraftfulla verktyg för att åstadkomma någonting i den här frågan, då kan man få många fler bostäder på kort tid. Hur ser ministern på frågan om att belöna kommuner som tar fram mark för hyresrättsbyggande? I dag ser vi i Stockholmsregionen att om man delar ut mark till byggande av hyresrätter bebyggs den ganska fort, därför att det inte finns samma spekulationsincitament i byggande av hyresrätter. Hur vill ministern se till att kommunerna får hjälp med att köpa in mark? Många av kommunerna har inte så mycket mark. Är ministern beredd att återinföra förköpsrätten för kommunerna? Är man redo att titta på hur vi härifrån kan hjälpa kommunerna att köpa in mer mark för kommunerna att disponera för bostadsbyggande?
Fru talman! Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, Ola Johansson och Ewa Thalén Finné. Plötsligt blev det en mycket bredare debatt än det som Ewa Thalén Finné från början hade tagit upp. Jag ska försöka att hinna med i alla fall några frågor. Ewa Thalén Finné efterlyser mer debatt om bostadspolitiken. Det kan inte ha undgått Ewa Thalén Finné att det är ungefär vad vi debatterat under hela förra året. Vi har debatterat och diskuterat. Almedalen i somras var en väldigt intressant tillställning. Enligt en branschtidning hade jag bland partiledarkretsen och statsråden deltagit i flest debatter. Bostadsfrågorna har legat väldigt högt upp på dagordningen. Jag förstår inte vad det är för debatt som Ewa Thalén Finné efterlyser. Jag förstår ni är fler bland moderaterna som debatterar bostadspolitiken. Men du som bostadspolitisk talesperson borde känna till att jag är en av dem som är med i flest debatter. Jag kommer gärna till den här kammaren och debatterar och diskuterar. I sitt inledningsanförande sa Ewa Thalén Finné: "Om vi seriöst kan sätta oss ned.". Det räcker inte bara med att debattera och diskutera och ta fram idéer om att den ena ideologiska ståndpunkten är bättre än motståndarens. Man måste faktiskt försöka att hitta gemensamma linjer som vi kan komma överens om, så att bostadsmarknaden och de aktörer som finns där vet vad som gäller även under de kommande fem tio åren, eller ännu hellre längre tid framöver. Det är ju det här som har varit en del av problematiken som Nooshi Dadgostar belyste på ett förtjänstfullt sätt. Det finns alltså politiker här som har representerat partier som har suttit vid makten i åtta år - inte fyra år, inte sex år utan åtta år. Det är väldigt lång tid. Till och med i bostadsbranschsammanhang är åtta år rätt så mycket. I de flesta kommuner i Sverige hade man kunnat gå från ax till limpa, även om jag då och då får tillfälle att besöka projekt som påbörjades under förrförrförra mandatperioden. Det är väldigt intressant att höra retoriken hos företrädare som för bara ett och ett halvt år sedan stöttade den dåvarande regeringen. Jag var tidigare mycket tydlig, Ola Johansson. Jag tycker att man ska ge kredd till dem som tidigare har jobbat med frågorna. Det var därför som jag nämnde förra, förrförra och förrförrförra mandatperioden. Eftersom ledtiderna är så långa inom bostadspolitiken fanns det regeringar som gjorde också bra saker. Det vore väl konstigt, Ola Johansson, om ni efter åtta år inte har åstadkommit särskilt mycket. Bostadsbyggandet ökade inte så mycket som det hade behövts. Jag har tagit del av en gammal debatt, inte särskilt gammal egentligen. Den var ett och ett halvt år gammal. Min företrädare Stefan Attefall deltog i en debatt i civilutskottet där man diskuterade framtiden. Stefan Attefall sa då att 2015 kommer Alliansens politik att ha resulterat i många nya bostäder. Det kommer att ha påbörjats 38 000 nya bostäder. Med facit i hand blev det 48 000 bostäder 2015. Alla propåer från Alliansen om att bostadsbyggandet skulle tvärstanna har ju inte besannats, tack och lov.

Fru talman! Jag måste reagera på den debatteknik som statsrådet använder sig av. När jag efterlyste konkreta förslag och åtgärder och att vi ska kunna debattera dem får jag till svar: Ja, men vi har debatterat hela förra året. Framför allt har statsrådet varit oerhört flitig i Almedalen. Ja, det var kanske inte riktigt det som jag efterlyste. Jag efterlyste att vi även detta år skulle kunna debattera dessa frågor. Sedan regeringen tillträdde har man sagt att regelförenklingar är det ena benet som man ska jobba med. Samtidigt har man inte presenterat ett endaste eget förslag. De två propositioner som har lagts fram till riksdagen bygger på Alliansens tillsatta utredningar och förslag. Dessutom har man inte gått hela vägen i de här förslagen. Jag tycker att det är fascinerande att möta regeringsföreträdare och statsråd med ansvar för denna otroliga viktiga fråga. Det finns ett så stort behov och vi har gått från brist till kris. Då är man överens om att det kanske på tio år ska byggas 700 000 bostäder. Jag har nu lyssnat på ministerns inlägg under tio minuter, och inte ett enda konkret förslag har lagts fram som vi skulle kunna debattera. Jag har inte ens fått något litet bemötande av de förslag som jag lyfte fram. Det är vi, Centern, Alliansen och även Vänstern som kommer med förslag, men regeringen har inga förslag.

Fru talman! Jag tackar för alla de inlägg som gjorts i debatten. Den handlar om olika regler för bostadsbyggandet, och det är en ganska bred fråga som Ewa ställt. Det är också därför jag vill fråga bostadsministern hur han ser på det faktum att det finns så otroligt mycket mark. Markfrågan är uppe mycket i debatten, men sällan säger vi det självklara, det vill säga att det finns mycket mark. Bolagen, åtminstone de stora bolagen, ligger på otroligt mycket mark, men det byggs inte ändå. Särskilt i strategiskt ganska viktiga tillväxtregioner sitter bolagen på mark utan att bygga. Det finns två problem med det. Dels stiger priserna alldeles för mycket när vi inte har ett högt utbud, dels fördröjs byggandet oerhört mycket när man "släpper ut" alldeles för få bostäder på marknaden. När man läser de utredningar som den tidigare regeringen tillsatte och ställer frågan varför den mark som redan finns inte bebyggs hänvisas det till att det inte finnas "marknadsförutsättningar" för att bygga bostäder. Jag vill ifrågasätta vad det är för marknadsförutsättningar man talar om. Behovet är ju enormt. Det är detta som Vänsterpartiets förslag riktar in sig på. Kommunerna måste få verktyg att få tillbaka den där marken om den inte bebyggs. Vi vill hjälpa allmännyttan och alla andra som i dag bygger hyresrätter med rimliga hyror. Vårt ena skäl är att det är mark som bebyggs snabbt, eftersom det inte finns något spekulationsincitament. Vårt andra skäl är att det är en upplåtelseform som vanliga människor kan ta del av, eftersom den inte kräver någon stor kapitalinsats. Jag vill ställa frågan igen till bostadsministern. Hur ser bostadsministern på Vänsterpartiets förslag om markfrågorna?
Fru talman! Jag tackar interpellanten Ewa Thalén Finné så mycket. Jag tackar också Ola Johansson för att han deltog i debatten, och jag tackar Nooshi Dadgostar för frågorna på slutet. Det stämmer som Nooshi Dadgostar säger: Det finns indikationer på att bostadsbolagen sitter på mark. Samtidigt har kommunerna möjlighet att ställa krav vid markanvisning. Det ser vi till exempel i Stockholmsregionen, där Nacka kommun påstår att de gör så och på det sättet får en ruljangs i markanvisning och byggnation. Det här är någonting som fler kommuner i så fall borde ta efter, för det är naturligtvis inte bra att det finns en propp i systemet som inte beror på kommunen eller staten. Därmed kommer jag över till Ewa Thalén Finnés och Ola Johanssons ingångar. De pekar alltid ut att det är statens fel att det inte byggs. Det är det där som är det lite lustiga, även om jag inte vet om det är så lustigt för alla de människor som står utan bostad. Om det hade varit statens fel hade ni under de åtta år ni satt och styrde faktiskt gjort någonting åt det. Ni påbörjade ett arbete. I vissa delar gick det i mål, i andra delar fastnade det i olika typer av invändningar från experter och andra som kan frågan väldigt bra. Nooshi Dadgostar tar upp allmännyttan som en viktig aktör. Jag håller med henne om att det finns en möjlighet här för olika aktörer att göra investeringar i bostadsbyggande. För det har vi lanserat den största bostadspolitiska satsningen i budgeten tillsammans med Vänsterpartiet. Den innebär att det finns ett investeringsstöd som bland annat de kommunala bostadsbolagen kan använda för att bygga fler hyresrätter. Ewa Thalén Finné! Jag tar debatten när som helst, när du vill och var du vill. Jag kommer att fortsätta göra det. Men vi måste också seriöst - för att använda dina ord - sätta oss ned och diskutera frågorna.